Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att budgetpropositionen för 2014 ska innehålla en djupgående jämställdhetsanalys och på vilket sätt jag avser att säkerställa att inte budgetpropositionen medverkar till större ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Regeringens huvudsakliga strategi för att nå jämställdhetsmålen är jämställdhetsintegrering. Arbetet med jämställdhetsintegrering är prioriterat av regeringen, och det pågår ett systematiskt och planmässigt arbete med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet där varje statsråd är ansvarig för jämställdhetsintegrering inom sitt politikområde. SCB följer, på regeringens uppdrag, årligen upp hur väl regeringen lever upp till sin egen strategi och åtaganden avseende jämställdhetsintegrering. I budgetpropositionen för 2013 var 42 procent av tabeller och diagram könsuppdelade och analyserade efter kön, och i finansplanen och dess bilagor var hela 81 procent av tabeller och diagram könsuppdelade. Regeringen har tagit del av Kvinnolobbyns granskning, och de konstruktiva förslagen på förbättringsområden är värdefulla i vårt arbete med kommande budgetpropositioner. Målet för den ekonomiska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Ett eget arbete utgör grunden för ekonomisk självständighet. Men många kvinnor arbetar i sektorer där lönerna är lägre. Fler kvinnor än män arbetar deltid. Fler kvinnor än män är timanställda. Regeringen har sedan den tillträdde fört en politik för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden och göra det mer lönsamt att gå från deltid till heltid. Det är min ambition att fortsätta med denna politik som ger allt fler kvinnor och män möjlighet till egen, självständig försörjning.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka Anders Borg för svaret. Sveriges Kvinnolobby har nyligen presenterat en rapport där man har gjort en jämställdhetsgranskning av regeringens budgetproposition. I rapporten finns ett avsnitt med följande korta slutsatser: "Budgetpropositionen saknar ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Den ger inga svar på frågan om statsbudgeten leder till ett jämställt samhälle. Regeringen arbetar inte systematiskt och konsekvent utifrån principen om jämställdhetsintegrering. Den jämställdhetsanalys som regeringen trots allt gör håller sig på en alltför övergripande nivå. Av det skälet går det inte att utläsa hur reformarbetet påverkar olika grupper av kvinnor och män. Det är särskilt bekymmersamt mot bakgrund av den ekonomiska krisen, och de konsekvenser den får för den enskilda." Därför har jag ställt två frågor till finansminister Borg: 1. Avser finansministern att vidta några åtgärder för att budgetpropositionen för 2014 ska komma att innehålla en djupgående jämställdhetsanalys? 2. På vilket sätt avser finansministern att säkerställa att inte budgetpropositionen för 2014 medverkar till större ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män? På de här frågorna har jag inte fått något riktigt konkret svar från finansministern, och det är oklart varför. Vi har ju sett att de ekonomiska skillnaderna ökar. Det kommer att debatteras senare här i kammaren. Vi har också sett att de som har tjänat mest på regeringens politik är rika män. De stora förlorarna är kvinnor med låg inkomst. Vad tänker då regeringen göra? Man citerar målet för den ekonomiska jämställdhetspolitiken som antogs av Sveriges riksdag efter en utredning av Gertrud Åström, som numera också är ordförande för Sveriges Kvinnolobby. Man kan tycka att det är en mycket relevant kritik som Sveriges Kvinnolobby kommer med. I sitt svar säger regeringen att man har tagit del av kvinnolobbyns granskning och att de konstruktiva förslagen på förbättringsområden är värdefulla i arbetet med kommande budgetpropositioner. Min fråga är: Kommer man att vidta några åtgärder utifrån de punkter som jag läste upp? Det framgår inte av svaret. Vi har också rätt nyligen kunnat ta del av att i Regeringskansliet tjänar kvinnor 88 procent av mäns löner. Vi kan se att detta med regeringens politik med jämställdhetsreglering inte fungerar som man kan tänka sig. Jag har några frågor till Anders Borg. Avser Anders Borg att avskaffa vårdnadsbidraget, som har en stor del i att kvinnor i dag inte befinner sig på arbetsmarknaden? Avser Anders Borg att se till att kvinnor och män får rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid? Avser Anders Borg att stärka personers rätt till heltidsanställning på arbetsmarknaden? Har han för avsikt att höja taket i sjukförsäkringen? Hur ser Anders Borg på en jämställd föräldraförsäkring, och är Anders Borg nöjd med riksdagens beslut om att införa lönekartläggning?

Herr talman! Det här är en viktig fråga, och det är en bra interpellation så till vida. Det här är något man måste följa noga och se till att Sverige fortsätter vara ett av de länder i världen som är mest jämställda. Liksom finansministern tycker jag att de förslag som kvinnolobbyn kom med i flera avseenden är konstruktiva och något man absolut ska överväga att ta till sig. Precis som finansministern är inne på är den kanske viktigaste jämställdhetsfrågan, där Sverige faktiskt sticker ut internationellt, att se till att så många kvinnor som möjligt faktiskt får chansen att delta på arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Om vi jämför med länder i vår omvärld som är rimliga att jämföra med, till exempel Tyskland eller Österrike, ser vi att många av dessa länder har ett relativt sett lågt deltagande från kvinnors sida på arbetsmarknaden. I Österrike för man en officiell aktiv hemmafrupolitik. Det är också detta som är anledningen till att Österrike har en väldigt låg arbetslöshet. Österrike har en arbetslöshet på 4,9 procent, vilket är lägst i Europa. Det är till stora delar tack vare - eller på grund av, ska man väl säga - att man för en aktiv hemmafrupolitik. I stället för att som kvinna vara arbetslös och söka jobb uppmuntras man att vara hemma. Det tycker jag är problematiskt. Sverige ska inte välja den vägen. Trots att jag som sagt tycker att det är en bra interpellation måste jag ändå lite bolla frågan tillbaka till Eva-Lena Jansson. Jag tycker att det är problematiskt att Socialdemokraterna nu börjar jämföra oss med Österrike och lyfta fram Österrike som ett positivt exempel. Man talar om att Sverige ska ha lika låg arbetslöshet som Österrike. Samtidigt minns vi hur det var under Göran Perssons tid vid makten. Man förtidspensionerade hundratusentals människor. På så sätt sopade man problemen under mattan och gjorde siffrorna lite mer tilltalande. Detta var den politik ni förde under 1990-talet och början av 2000-talet. Nu hyllar ni Österrike för deras hemmafrupolitik - eller inte explicit för deras hemmafrupolitik utan för deras låga arbetslöshet, som är en effekt av den - och talar om mål för sysselsättning och arbetslöshet utan att presentera konkreta förslag på hur ni ska nå dem. Lägger man ihop detta kan man börja ana ugglor i mossen. Man börjar nästan misstänka att ni ska återgå till den politik ni förde tidigare, som de facto var en hemmafrupolitik. I Österrike säger man officiellt att man vill att kvinnor ska vara hemma och ta hand om barnen. Den praktiska konsekvensen blir precis likadan i Sverige om man förtidspensionerar en massa kvinnor som faktiskt kan arbeta, vilket var det ni gjorde. Även om det är en bra interpellation och det är viktigt att de här frågorna tas upp tycker jag att Eva-Lena Jansson borde utveckla sina svar med anledning av hennes eget partis ställningstagande i den här typen av frågor.

Herr talman! Den fråga man ska ställa sig som politiker är: Vilka är de grundläggande värderingar som ska styra vårt samhälle? Den mest självklara och naturliga utgångspunkten är att alla människor har ett lika värde och att alla människor ska ha möjlighet till frihet att forma sitt liv utifrån sina värderingar och sina föreställningar. De hinder som finns för det - det kan vara lagar och regler som ger människor och grupper olika förutsättningar - bör förändras. Män och kvinnor, oberoende av etnicitet, sexuell läggning, varifrån i landet de kommer eller från vilken social bakgrund de kommer, ska ha förutsättningar för att i största möjliga utsträckning själv forma sitt liv. Det är den mest självklara liberala utgångspunkten för vårt samhällsbygge. Därför är naturligtvis jämställdhetsarbetet centralt. Det ska inte vara så att kvinnor begränsas av könsroller eller att kvinnors frihet och möjlighet att utvecklas begränsas av strukturer, lagar, regler, normer eller värderingar som gör att deras förutsättningar och tillgång till ekonomiska resurser, arbete, välfärd, frihet och utveckling är sämre. Det är därför regeringen för en väldigt aktiv jämställdhetspolitik. Vi har genom centrala åtgärder som jobbskatteavdrag, sänkt restaurangmoms, RUT och ROT-avdrag och förändringar av välfärdssystemet förbättrat förutsättningarna för kvinnor att vara på arbetsmarknaden. Det är den mest avgörande jämställdhetsfrågan: att män och kvinnor i lika utsträckning ska ha förutsättningar att arbeta och därmed ha den frihet och självständighet som en egen inkomst ger. Låt mig redovisa att vi trots en mycket svår ekonomisk utveckling, där jämställdheten i många regioner och länder har backat, har gjort framsteg i Sverige. Kvinnors sysselsättning har sedan 2006 ökat med något över 110 000 personer. Andelen som har gått över till heltid har ökat från 49 till 52 procent. Vi fortsätter en utveckling där mäns andel av föräldraförsäkringen och kvinnors andel långsamt minskar. Det har visat sig, även om det är en längre och bredare tendens, att hemarbetet i dag fördelas jämnare mellan män och kvinnor än vad som tidigare varit fallet. Män har ökat sitt hemarbete under småbarnsåren med 40 minuter under den senaste tioårsperioden. Fortsätter den utvecklingen kommer vi att nå ett väsentligt jämställdare samhälle. Till detta kommer att kvinnors löner som andel av männens under perioden 2006-2012 har ökat från 84 till 86 procent. När det gäller sysselsättning, heltid, föräldraförsäkring, hemarbete och löneandel har vi alltså gjort framsteg. Det är naturligtvis inte slumpmässigt. Det sammanhänger med att när vi öppnar vår arbetsmarknad och när vi ger starkare drivkrafter att gå in på arbetsmarknaden och att gå från kortare arbetstid till längre eller till och med heltid gynnar det i stor utsträckning kvinnor. Alla utvärderingar som görs av jobbskatteavdraget, till exempel, visar att eftersom vi gör de största sänkningarna av marginaleffekterna när det gäller de lägre inkomsterna har det störst effekt på kvinnors arbetskraftsdeltagande. Detta visar utredning efter utredning. Till det kommer att en ökad tillgänglighet och en ökad valfrihet inom vård och omsorg och hela välfärdssektorn naturligtvis innebär bättre förutsättningar för kvinnor. Trots att vi har gjort framsteg bär kvinnor ofta större ansvar för hemarbetet i dag än vad män gör. Därmed är en ökad valfrihet och ökade möjligheter att anpassa till den enskildes förutsättningar också viktiga jämställdhetsreformer.

Herr talman! Man kan säga mycket om Anders Borg, men svara på frågor är han inte bra på. Jag ställde ett antal frågor. Han lät konsekvent bli att svara på frågorna. Om man sänker ersättningen till de sjuka och arbetslösa uppstår en större skillnad mellan dem som jobbar och dem som inte har ett jobb eller, rättare sagt, som har ersättning för att de är sjuka eller arbetslösa. Det är en helt korrekt uppfattning. Frågan är om det gör de sjuka friskare. Frågan är om de arbetslösa lättare får jobb för att de får lägre ersättning. Jag tror inte på det sambandet. Men det kanske Anders Borg gör. Sedan kan jag ställa frågor till Fredrik Schulte som gav sig in i debatten och påtalade att det i Österrike är många kvinnor som är hemmafruar. Då är min fråga till Fredrik Schulte: Om man inte vill ha den politiken - den vill inte jag heller ha - varför har man ställt sig bakom vårdnadsbidrag i Sveriges riksdag? Varför tycker Fredrik Schulte att det är så bra? Vad är det för slutsatser Anders Borg drar, och vad är det för aktiva åtgärder som Anders Borg tänker vidta med anledning av Sveriges Kvinnolobbys ganska kraftiga kritik mot regeringen? Ni kan inte det här med jämställdhet. Du försöker citera den politik som Göran Persson införde - det handlar om samma makt att forma samhället och sitt eget liv - när man införde målen för jämställdhetspolitiken. Det är bra att Anders Borg kan säga samma saker. Men man förvägrar kvinnor rätten till heltid. Man förvägrar kvinnor rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Man säkerställer att kvinnor blir utförsäkrade. 70 000 har blivit utförsäkrade under Anders Borgs tid som finansminister, och vi vet att en stor del av dem är kvinnor. En hel del av dem har ingen inkomst. Många av dem lever på försörjningsstöd i dag. Är Anders Borg nöjd med det? Det ekonomiska målet är ju att man ska ha ett ekonomiskt jämställt liv livet ut, en ekonomisk försörjning livet ut. Då kan jag tala om för Anders Borg att sänkt skatt inte är pensionsgrundande. Låga ersättningar i sjukförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen är pensionsgrundande. Men det blir mindre till pension om man sänker ersättningen för de sjuka och arbetslösa. Möjligheten till ökade löner minskar. Det totala lönereformutrymmet minskar med regeringens skattesänkning. Det får naturligtvis effekter när det gäller hur mycket kvinnor kan ta ut i de kvinnodominerade sektorerna. Jag har inte sett hittills att Anders Borg har föreslagit att man i den gemensamma sektorn ska ha högre lön, men det kanske kommer. Jag har några fler frågor. Är Anders Borg nöjd med att vi nu i riksdagen har fått en majoritet för att man ska genomföra lönekartläggningar igen i företag? Hur ser Anders Borg på en jämställd föräldraförsäkring? Är Anders Borg för att vi i Sveriges riksdag ska införa en jämställd föräldraförsäkring? Man kan läsa utredningar. Anders Borg är ganska förtjust i utredningar. Då kan han konstatera, om han läser SCB:s statistik, att den viktigaste åtgärden för att få ett mer jämställt samhälle är att göra föräldraförsäkringen mer jämställd. Om Anders Borg läser den SCB-statistik som han hänvisar till kan han titta på "Lämpligt heltidsarbete saknas/söker heltid". Den gruppen är 200 000 kvinnor. Bekymrar det Anders Borg över huvud taget? Om Anders Borg ids, orkar, kan och vill får han gärna svara på mina frågor.

Herr talman! Eva-Lena Jansson frågade mig hur jag kunde vara en anhängare av vårdnadsbidraget. Jag ska vara ärlig och säga att jag nog inte är en av de riksdagsledamöter i den borgerliga alliansen som är en jättestor anhängare av vårdnadsbidraget. Men vi har en koalitionsregering. Vi ska samarbeta i fyra partier. Det innebär att man måste ge och att man måste ta. Man måste acceptera det. Jag vet att ni i Socialdemokraterna låtsas som att ni inte behöver samarbeta om olyckan skulle vara framme och de rödgröna skulle bli det större blocket. Ni låtsas som att det är som i gamla tider när Socialdemokraterna hade 45 procent och man inte behövde ta hänsyn till Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Skillnaden mellan oss och er är just att vi är ärliga med detta och konstaterar att man måste göra eftergifter. Frågan är vilka av Miljöpartiets och Vänsterpartiets galenskaper ni kommer att behöva köpa. Det ska bli intressant att se. Vårdnadsbidraget ger någon tusenlapp till kvinnor. Att förtidspensionera kvinnor, som ni sysslade med under 90-talet och i början av 2000-talet, skapar ett permanent utanförskap. Ni förde en inofficiell hemmafrupolitik, där ni såg till att hundratusentals kvinnor fastnade i utanförskap. Nu anklagar ni oss för att vi försöker få de kvinnorna att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, och så hyllar ni Österrike och är farligt lika Göran Persson i er argumentation. Ni försöker framhålla att ni vill minska arbetslösheten. Ni förklarar inte riktigt hur. Det låter farligt likt hur Göran Persson löste det, det vill säga med förtidspensioner. Det är den nya - den dolda 50-talspolitiken - hemmafrupolitiken, där Socialdemokraterna försätter människor i utanförskap.

Herr talman! Att jämställdheten förbättras i Sverige genom att sysselsättningen ökar med 100 000 och att andelen med heltid ökar hänger naturligtvis ihop med arbetslinjen. Då kan man kanske argumentera genom att säga: Jämställdheten i Sverige har alltid ökat, så det har ingenting med arbetslinjen att göra. Men det reser faktiskt en del frågor. Jag redovisade här att andelen som arbetar heltid har ökat från 49 till 52 procent tack vare att vi har förstärkt drivkraften att arbeta. Vi kan jämföra det med den socialdemokratiska perioden. Då gick andelen som arbetar heltid från 51 till 49 procent. Andelen som arbetade heltid minskade alltså från 51 till 49 procent. Därefter, under vår period, har jämställdheten ökat från 49 till 52 procent. Det är samma sak när vi tittar på mäns och kvinnors löneandelar. När Socialdemokraterna regerade gick kvinnors löner som andel av männens från 84 procent till 84 procent. En förändring från 84 procent till 84 procent är ingen förändring. Det är att kvinnors andel av männens står still. Under vår period har den ökat från 84 till 86 procent. Det här är viktiga förändringar som ligger i linje med den politik som har förts. Jag ska försöka tydliggöra varför. Om man har en politik för att sortera ut människor, för att underminera sysselsättningen och för att bygga upp ett stort utanförskap, som ju var kärnan i den socialdemokratiska politiken, försvagas människors förankring på arbetsmarknaden. Då fastnar inte minst många kvinnor i låglöneyrken med svag förankring på arbetsmarknaden och dålig inkomstutveckling. Under vår period vid regeringsmakten har arbetslinjen kommit främst. Det har haft betydande effekter. Vi har gjort det mer lönsamt att arbeta. Marginaleffekten för en kvinna som vill gå in på arbetsmarknaden och arbeta halvtid har gått ned dramatiskt och ligger nu på snäppet under 20 procent. Marginaleffekten när det gäller att gå från halvtid till heltid har dramatiskt sänkts och ligger i dag väl i linje med OECD-genomsnittet, från att ha tillhört de högsta beskattningar man utsatt låginkomsttagare för. Det är klart att om vi tror att ekonomiska drivkrafter spelar någon roll - vi har alkoholskatter, tobaksskatter och bensinskatter - spelar de naturligtvis också roll på arbetsmarknaden. Har man väldigt hög beskattning på låga inkomster, väldigt låg avkastning på arbete och bidragssystem som ger avtrappningar skapar man fattigdomsfällor, inaktivitetsfällor och arbetslöshetsfällor för kvinnor. Det har vi öppnat, och därmed ser vi effekterna. Arbetslinjen har förstärkts. Det har också blivit - det är minst lika centralt - lättare att anpassa vardagen till arbetslivet för kvinnor, inte minst därför att vi har en större valfrihet och en större tillgänglighet inom vård och omsorg. Vi har alltså, till skillnad från de flesta andra länder, flera anställda i välfärdssektorerna i dag. Man ska komma ihåg att det är utifrån att Sverige har högst andel bland OECD-länderna av sysselsättningen inom välfärdssektorn och den offentligfinansierade omsorgssektorn. Trots det har vi under krisåren haft en ökning av sysselsättningen inom den kommunalt finansierade välfärden, medan man i andra länder har skurit ned. Det har inneburit att kvinnor i dag har lättare att anpassa vardagen till arbetslivet. När man förstärker arbetslinjen och gör det lättare för kvinnor att anpassa sin vardag till att arbeta, då ökar jämställdheten. Därför är det i dag 115 000 fler kvinnor som jobbar. Därför är det i dag fler kvinnor som arbetar heltid. Och därför har löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskat. Det är naturligtvis en positiv utveckling.

Herr talman! Det är synd att finansministern är så styrd av det han har skrivit före interpellationsdebatten att han inte riktigt kan ta till sig att den som interpellerar honom faktiskt ställer frågor. Jag upprepar frågorna, så kanske finansministern kan anteckna dem, för nu ser jag att han har penna framme i alla fall. Vårdnadsbidrag, är det en bra jämställdhetspolitik? Tycker finansministern att kvinnor ska ha rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid? Tycker finansministern att man ska ha rätt till heltidsanställningar? Är det bra med höjt tak i sjukförsäkringen? Är det bra om vi får en jämställd föräldraförsäkring? Är finansministern intresserad av en jämställd föräldraförsäkring? Ja eller nej! Tycker finansminister att det är bra att riksdagens majoritet nu har bestämt sig för att införa lönekartläggning igen? Jag tänker framför allt på Regeringskansliet, där vi nu ser att det finns löneskillnader mellan kvinnor och män. Att 200 000 kvinnor i åldern 20-64 år är deltidsarbetande, är finansministern nöjd med det? Du pratar ju om arbetslinjen. Vi har en finansminister som på största allvar påstår att man bedriver en jämställdhetspolitik, och ändå ser vi hur de ekonomiska skillnaderna ökar - och ökar starkast mellan kvinnor med låg inkomst och män som är rika. Då kan man diskutera sjukförsäkringen, när kvinnor blir utförsäkrade. Fredrik Schulte påstår att de är hemmafruar. Jag antar att Försäkringskassan hade goda grunder för att de skulle blir sjukskrivna. Hade de inte det kan man naturligtvis ta en diskussion med Försäkringskassan, men du ska inte ta diskussionen med mig. För mig är det viktigt att när människor är sjuka ska de också ha en trygg ersättning. De ska inte gå på försörjningsstöd, som finansministern tycker är viktigt. Svara nu, finansministern, på mina frågor om jämställdhetspolitiken!
Herr talman! Regeringens jämställdhetspolitik är stark och aktiv. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det ger svenska kvinnor och svenska män bättre förutsättningar än medborgarna i nästan alla andra länder att förverkliga sina livsdrömmar. Att hitta sin väg genom livet, oavsett kön, social bakgrund och etnicitet, är vad som kännetecknar Sverige, ett samhälle som präglas av jämställdhet och tolerans. Då är det naturligtvis glädjande att regeringens politik fortsätter att driva på utvecklingen, att vi har kunnat få en ökad jämställdhet genom att över 100 000 kvinnor fler är sysselsatta i dag än 2006, att fler kvinnor arbetar heltid än tidigare, trots att vi under de socialdemokratiska åren såg hur andelen heltidsarbetande minskade. I dag har vi alltså större andel av kvinnors löner om man jämför med mäns, trots att detta stod still under de socialdemokratiska åren. Det är så tydligt att detta sammanhänger med regeringens arbetslinje. Det är den som ger resultat. Det är reformerna och välfärdspolitiken som gör att kvinnor i större utsträckning har tillgång till välfärdsresurser, kan vara på arbetsmarknaden och kan forma de olika servicebehov som vi har i välfärden och annat till att man också ska delta på arbetsmarknaden. Ett jämställt samhälle präglas av att människor kan arbeta och leva på lika villkor i Sverige. Det är naturligtvis en framgång att regeringens arbetslinje har bidragit till detta.